Fru talman! Raimo Pärssinen har frågat mig vad regeringen avser att göra för att vända den negativa utvecklingen för landsbygden och därmed också för Hofors kommun. Att skapa förutsättningar för att kunna bo och verka på landsbygden för den som vill är viktiga frågor som regeringen arbetar med på många olika sätt. Samtidigt är urbanisering en global trend, och de strukturomvandlingar som vi ser i näringslivet är desamma som i andra länder med liknande förutsättningar som våra. Det förminskar inte de problem vi ställs inför, men det sätter dem i ett större sammanhang. Raimo Pärssinen tar särskilt upp Hofors. Undersökningar som Svenskt Näringslivs rangordning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner, SKL:s så kallade insiktsundersökning och tidskriften Fokus kommunrankning visar att Hofors står inför stora utmaningar, bland annat när det kommer till näringslivsklimatet i kommunen. När det kommer till hur näringslivsklimatet skiljer sig mellan olika kommuner är det min övertygelse att det viktigaste arbetet för att påverka det görs just i kommunen. I Hofors är det Raimo Pärssinens eget parti, Socialdemokraterna, som har nästan hälften av mandaten och leder arbetet i kommunen. Regeringen har ett stort ansvar för att bidra till att skapa de förutsättningar som behövs för att kunna bo och verka på landsbygden och möjliggöra för näringslivsutveckling och tillväxt i hela Sverige. Skatter och infrastruktur är centrala frågor i det här sammanhanget. Även om det inte är mitt sakområde vill jag nämna att regeringen har genomfört flera skatteåtgärder för att stimulera ett ökat företagande. Bland dessa finns sänkt bolagsskatt, sänkta egenavgifter och förmånligare 3:12-regler. Utöver detta har vi genomfört sänkningar av socialavgifterna. Jag vill också nämna jobbskatteavdragen, som har gett människor mer kvar i plånboken. Dessutom arbetar regeringen kontinuerligt med att förenkla och minska regelbördan för företag, något som främst gynnar små företag och som gör det enklare att starta och driva företag. Inom infrastruktur görs stora investeringar för både elektronisk och fysisk infrastruktur. Om man ser till de årligen återkommande befolkningsminskningarna på landsbygden som Raimo Pärssinen refererar till är det faktiskt inte riktigt korrekt. Jag tycker att det är viktigt att vi är noggranna med fakta. Befolkningen på landsbygden har inte minskat särskilt mycket i faktiskt antal personer. Däremot ökar befolkningen i storstäderna. Människor som flyttar till Sverige dras till storstadsregionerna, och vi ser också att unga människor flyttar till större städer i högre utsträckning utan att sedan återvända till landsbygden. Det gör att vi har en åldrande befolkning på landsbygden, vilket skapar problem både nu och på längre sikt. Den strukturomvandling som pågått ända sedan mitten av förra seklet har gjort att behovet av arbetskraft inom exempelvis jordbruket har minskat och att arbetstillfällen har försvunnit. På mitt område är ett av de viktiga verktygen visionen om Sverige - det nya matlandet. Det är en strategi för att skapa jobb och sysselsättning men också för att synliggöra den potential som finns för företagande på landsbygden. Sedan 2008 har antalet sysselsatta ökat med 9 000 inom de näringsgrenar som omfattas av visionen. Det tycker jag känns väldigt bra, och jag hoppas att få fortsätta det arbetet framöver. Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att regioner och kommuner ska bli utvecklingskraftiga. Inom initiativet Attraktionskraft Sverige arbetar regeringen med insatser som lyfter och främjar förutsättningar för att skapa attraktiva platser. Det arbetet kommer att tas om hand i en nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020, som regeringen arbetar med och som blir klar före sommaren. Inom mitt ansvarsområde vill jag lyfta fram landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020, som kommer att omfatta 32,4 miljarder kronor. Lägg till det regionalfondsprogrammen, som också bidrar till hållbar tillväxt i alla regioner. Regeringen arbetar alltså nationellt för att stimulera tillväxt och företagande i hela landet, men som jag påpekade tidigare görs det kanske allra mest betydelsefulla arbetet på regional och kommunal nivå.

Fru talman! Jag tackar landsbygdsministern för svaret. Att jag skrev den här interpellationen beror på att man är orolig i min gamla hemkommun Hofors över vad som sker där, eftersom den offentliga servicen minskas kraftigt. Detta är någonting som verkligen berör. Hofors är egentligen inte någon glesbygdskommun. Det ligger ganska centralt. Ändå händer det saker som inte är bra för dem som bor där, för dem som har företag där och för dem som kommer dit. Nu har jag fått svar från landsbygdsminister Erlandsson. Jag blir lite förvånad när jag läser svaret. Han hänvisar till skatter, även om det inte är Erlandssons sakområde, och att Centerpartiet och regeringen har sänkt bolagsskatten och egenavgifterna. Det har man väl även gjort på andra ställen i Sverige. Förmånligare 3:12-regler är det fler vid Stureplan som gillar än i Hofors. Jag förstår inte den kopplingen. Det handlar om hur man ute på landsbygden ska kunna frodas och må gott, och då hänvisar landsbygdsministern till sänkta skatter som är generella. Jobbskatteavdragen kommer alltid upp när det är debatt med regeringens företrädare. Men vad har det med Posten i Hofors att göra? Posten har aviserat att man tänker slå igen i Hofors. Det kommer att bli väldigt besvärligt för en del företagare i Hofors. De tappar en del av servicen. Jag vet att Eskil Erlandssons och Centerpartiet kommer att fortsätta att föreslå sänkta skatter inom en massa olika områden. Men på vilket sätt kommer det att befrämja den offentliga servicen i Hofors och på andra ställen eller uppe i Ljusdal där Lantmäteriverket aviserat att man slår igen? Jag tycker att svaret är lite konstigt. Fru talman! Vi kan titta på en sak som är viktig för alla kommuner i Sverige och avgörande åtminstone för många kommuner som har en svag ekonomi eller låg skattekraft. Det är skatteutjämningen. Det är en grundsten. För att man ska kunna ha en likvärdig skola, en likvärdig åldringsvård och omsorg eller service på de orter man bor är skatteutjämningen väldigt viktig. Här har Eskil Erlandsson med god vilja föreslagit en förändring i skatteutjämningen. Man lägger 961 miljoner kronor till tio moderatstyrda kommuner i Stockholm. Det tycker jag är ett väldigt konstigt sätt för en landbygdsminister att agera. Vi går tillbaka till Hofors och tittar på Försäkringskassan. Det är också en serviceinrättning som försvann. Man flyttade den till Sandviken. Det betyder bland annat att socialtjänsten i Hofors måste besöka den väldigt ofta med klienter och åka de milen fram och tillbaka. Här hjälpte det inte med vare sig jobbskatteavdrag eller förmånligare 3:12-regler. Jag vill påbörja diskussionen på detta sätt innan vi går in på nästa varv, Eskil Erlandsson. Det som sker är allvarligt. Ministern kan inte svara och säga att det är i kommunen man gör det bästa arbetet eller hänvisa till att man lägger fram strukturprogram. Eskil Erlandsson är landsbygdsminister och tillhör kärnan i Centerpartiet. Vad vill han göra?

Fru talman! Ärade landsbygdsminister! Det är första gången jag har möjlighet att diskutera denna för mig väldigt viktiga framtidsfråga för Sveriges landsbygd. Jag är själv född och uppvuxen i norra Värmland. Jag skulle lite överordigt kunna säga att jag är expert på att bo på landsbygden. Jag har gått i en gammal folkskola, en byskola med vedeldad kamin. Under de decennier som gått har jag sett hur livet på landsbygden har förändrats fundamentalt. Det förvånar mig lite grann när det i svaret står antytt att landsbygdsbefolkningen i stort sett inte har förändrats så väldigt mycket. Möjligtvis har den blivit lite äldre, och det kan vi se som ett framtida problem. När de nu gamla dör är det inte så många kvar. Jag tänker på ett begrepp som det inre stödområdet. Jag vet att det kommer från en regionalpolitisk tanke att man skulle jämna ut de skillnader som fanns mellan tillväxtregioner och den yttersta landsbygden. Jag kan också vända på steken och tanken. Vem är det som har bidragit till Sveriges exportindustri? Vem är det som har bidragit till välfärden? Vem är det som har tillfört råvaror till exportindustrin och folkhemmets uppbyggnad? Jo, det har skett tack vare skogen, järnmalmen, vattenkraften och arbetskraften. Det är den arbetskraft som har kommit från landsbygden och hamnat i de större tillväxtregionerna. Det är en högst rimlig tanke att kräva en någorlunda rättvis ordning när det gäller framtiden för Sverige. I svaret står också att vi ska tänka i ett större perspektiv och att det är en global trend att människor flyttar från landsbygden in mot stora städer. Jag vet vilka fruktansvärda problem det åstadkommer i Indien och i andra överbefolkade länder. Jag tycker att vi i Sverige skulle kunna tjäna som en alternativ modell till ett annat sätt att leva och verka på än att hänvisa till en allmän tendens ute i den stora vida världen. Jag vet att man inte stoppar en flodvåg med två bara händer. Men jag menar att vi i Sverige har möjlighet att skapa ett mycket mer rättvist och jämnt fördelat land med de resurser och de möjligheter vi har. Jag vill ställa en fråga till landsbygdsminister Erlandsson. Vad gör Centerpartiet för att bidra till det man kan kalla för skatt vid källan? Kraftbolagen kan faktiskt betala åtminstone en liten del av vinsterna till de kommuner där vattendammarna finns. Skogsbolagen kan avkrävas mycket mer resurser när det gäller att dela med sig av vinsterna. De som äger skog och egendom bor ofta i helt andra kommuner än där skogarna växer och står. Det är en väldigt klen tröst. I mångt och mycket kan man likna svensk landsbygd vid en råvarukoloni i tredje världen, om man ser på det väldigt instrumentellt eller upp och ned.

Fru talman! Jag tackar Eskil Erlandsson för svaret till Raimo Pärssinen, men framför allt vill jag tacka Raimo för att han har ställt interpellationen som också berör det län jag bor i. Jag är född i Hälsingland och bor numera i Gästrikland. Det är väldigt bra att bo i Gävleborg. Vi har ett rikt kulturliv, frilufts och idrottsliv. Vi har en bra natur och ekoturism, väldigt mycket lokal matproduktion, och vi jobbar med energiomställning. Tyvärr har vi också väldigt hög arbetslöshet. Vi har nästan 17 000 arbetslösa varav ca 60 procent långtidsarbetslösa. Det går sju arbetslösa på varje ledigt jobb hos Arbetsförmedlingen. Det är självklart viktigt att vi har en stat och ett offentligt politiskt ansvar och att vi tar det ansvar som jag menar inte görs i dag för att upprätthålla den offentliga servicen runt om i landet på ett likvärdigt sätt. I dag undermineras medborgarskapet på landbygden där det inte är lika mycket värt som i storstäder eller i större regioner eftersom servicen undergrävs kontinuerligt. Den offentliga servicen är otroligt viktig för att kunna behålla den privata servicen på landbygden. Nu drar sig de statliga myndigheterna tillbaka. Raimo tog upp en del, och jag skulle kunna fortsätta. Det är inte bara Posten i Hofors som försvinner, som Raimo bland annat har tagit upp, utan även Lantmäteriet i Ljusdal, i Sveg och i Ånge. I Mora försvinner skattekontoret. Vi vet samtidigt att regeringen har bildat 34 nya statliga myndigheter innanför tullarna i Stockholm. Det tycker inte jag är att ta regionalpolitiskt ansvar. I Gävleborg, där jag bor, har befolkningen minskat under lång tid, trots Eskil Erlandssons påståenden. Under de senaste fem åren har 3 000 industrijobb försvunnit - och då pratar Eskil Erlandsson om lokalt ansvar och om sänkta skatter! Att Eskil Erlandssons regering har sänkt skatter med 27 gånger mer än vad man har satsat på vård, skola och omsorg är väl talande nog. Men om skattesänkningar vore lösningen för både arbetslösheten och landsbygdens befolkningsminskning skulle vi väl ha sett full sysselsättning nu, och folk som strömmade tillbaka till landsbygden. Men så är det ju inte, Eskil Erlandsson, det är ju snarare tvärtom. Som lök på laxen ska jag också ta upp den rapport som TCO nyligen släppte som visar att det kommer att finnas 90 000 fler anställda i den offentliga välfärden fram till år 2030. Det betyder 3 000 fler anställda i Gävleborgs län inom vård, skola och omsorg. Då behövs det bättre arbetsvillkor och högre löner, det vill säga ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Men så sker ju inte, utan regeringen väljer att fortsätta att sänka skatterna. Man har en omvänd Robin Hood-politik mellan kommunerna. Man gynnar lågskattekommuner och ger dem nästan en hel extramiljard i stället för att utjämna klyftorna mellan landsbygd och större regioner. Eskil Erlandsson, vart har Centerns ryggrad tagit vägen? Var har ni hamnat i denna skattesänkarvillervalla? Dessa skattesänkningar går numera före allt annat för Centerpartiet. Otrygga jobb och lönesänkningar verkar vara prioriterade. Jag måste säga att jag är väldigt besviken på svaret. Jag trodde faktiskt att Centerpartiet hade kommit lite längre i sin politik för landsbygdsutveckling. Västerpartiet har tagit fram ett program med 82 punkter som har utarbetats tillsammans med människor som bor på landsbygden. Jag kan rekommendera Eskil Erlandsson att läsa programmet, och jag återkommer till det i mitt nästa inlägg.

Fru talman! Sverige är Europamästare på urbanisering. Det skapar problem i städer och på landsbygden. Det är en väldigt viktig interpellation som Raimo Pärssinen har skrivit. Det är klart att det finns problem i storstaden. En stad som Stockholm har under de senaste tio åren ökat med 273 000 invånare. Det skapar bostadsproblem och kommunikationsproblem. Samtidigt finns det nio län i landet som tappar befolkning framför allt på landsbygden. Jag rekommenderar statsrådet att åka ut på landsbygden och upptäcka att man faktiskt tappar folk där. Den politik som den här regeringen för är ett misslyckande för landsbygden, ett stort misslyckande. Ett misslyckande kan inte kallas för något annat än ett misslyckande. De gröna näringarna är oerhört viktiga för landsbygden, inte minst jordbruket. Under de år som ni har regerat har sysselsättningen inom jordbruket minskat dramatiskt. Enligt Jordbruksverkets siffror har man tappat 15 000 jobb inom svenskt jordbruk. Det är klart att detta skapar stora problem på landsbygden samtidigt som den här regeringen också misslyckas i sina EU-förhandlingar och tappar 500 miljoner i landsbygdsprogrammet. Det är ett ytterligare problem som den här regeringen har skapat som motverkar en utveckling av landsbygden. I statsrådets svar hänvisar han till Svenskt Näringslivs undersökningar. Om de skulle vara ledstjärnor för regeringens arbete med landsbygdsutveckling blir man ju förvånad. Att statsrådet sedan hänvisar till skatteförändringar och insatser för kommunikation för att stimulera landsbygden har faktiskt fått en omvänd effekt. Regeringen har genomfört en krogskattesänkning på 5 300 miljoner per år, 2012 och 2013. Man kan sätta det beloppet i relation till landsbygdsbutiker som får 50 miljoner per år i stöd för att klara livsmedelsförsörjningen på svensk landsbygd - 5 300 miljoner i skattesänkning för krogarna, 50 miljoner för landbygdsbutiken. Hur många krogar finns det på landsbygden, statsrådet? I går åkte jag till Luleå för att flyga vidare till Stockholm. Jag åkte 15 mil genom svensk landsbygd. Jag inte passerade inte en enda krog. Det är klart att kapitalet går till storstaden, och framför allt till den här staden. Statsrådet, hur mycket svenskt livsmedel får man när man köper sin entrecote på krogen? Det är nog ganska få krogar som använder svenska råvaror. Det här är en realitet. Det finns massor av saker som jag skulle kunna ta upp, till exempel de statliga jobben. I den här staden har de statliga jobben ökat med 7 500 samtidigt som Värmland har tappat 1 400 jobb. Den här regeringens misslyckande är totalt när det gäller landsbygdsutvecklingen.
Fru talman! För att en by, en stad eller en plats vilken som helst ska fortsätta att utvecklas fordras det jobb. Det är skälet till att den här regeringen, som jag är en del av, har varit väldigt fixerad vid att vidta åtgärder som leder till ökat företagande och fler jobb i redan existerande företag. Det är skälet till att jag kraftfullt har etablerat visionen om Matlandet Sverige. Det har jag gjort för att se till att de jobb som av naturliga skäl försvinner - på grund av att saker och ting mekaniseras, i vissa fall industrialiseras, robotiseras och så vidare - ska ersättas med nya jobb. Det är skälet till att jag har tagit initiativ till och regeringen har etablerat visionen om Skogsriket Sverige. Vi är jätteduktiga på skog. Skogen är hur betydelsefull som helst vad beträffar exportvärde och för sysselsättningen på den svenska landsbygden. Men även där har det ju skett en strukturrationalisering, robotisering och mekanisering som är högst påtaglig. Vi måste se till att ersätta de jobb som försvinner på det här naturliga sättet med andra jobb genom att utveckla tekniker, nya material och allt vad det nu kan vara för någonting som ger den sysselsättning som människor behöver för att etablera sig. Det må vara på landsbygden, i den lilla orten eller i staden. Sedan är det alltid farligt att diskutera statistik. Den statistik som är tillgänglig för oss alla visar att sett ur ett nationellt perspektiv har landsbygdsbefolkningen inte minskat särskilt mycket. Det som har tagit stryk i vårt land är Småortssverige. Det är de samhällen som för några decennier sedan var kommuncentrum och kanske rent av kallades för stad. Där har den utveckling inte skett som vi alla - det är jag övertygad om - vill se. Vårt sätt att se till att väcka liv i dessa orter igen och skapa den tillväxt som vi vill ha är att ge förutsättningar för företagande. Det är skälet till att vi inte har några sådana förslag som flera av debattörerna här har. De vill till exempel införa en kilometerskatt. Det påverkar ju högst påtagligt det som är viktigt för Småortssverige och för svensk landsbygd. Hur sjutton ska man kunna transportera timmer och de produkter som kommer från timret i skogen med någonting annat än lastbil? Eller hur ska mjölken från gårdarna transporteras? Man kan ju inte tro att det ska gå att etablera järnväg som går till varenda skogsbacke eller varenda mjölkgård i vårt land. Det är också skälet till att vi har vidtagit lite särskilda åtgärder för att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden. Vi har till exempel halverat ungdomsarbetsgivaravgiften. Vi har också sänkt restaurangmomsen. Väldigt många unga människor har sin utkomst i första hand från restaurangverksamhet eller liknande verksamhet. Detta har ju givit resultat, men jag får återkomma till det i mitt nästa inlägg.

Fru talman! Tack för replikskiftet, Eskil Erlandsson! Låt mig påminna om en sak. När man pratar om jobb och pratar om Centerpartiet är det någonting som börjar fastna. Centerpartiet pratar om sänkta ingångslöner, Centerpartiet pratar om privatisering av Arbetsförmedlingen, Centerpartiet pratar om att avskaffa lagen om anställningsskydd och Centerpartiet står för att vidmakthålla en osjyst konkurrens på arbetsmarknaden. Det är Centerpartiet när det gäller jobben i konkret omfattning. Men låt oss gå tillbaka till en så viktig fråga som till exempel skatteutjämning. Varför skulle landsbygdsministern, som är kärnan i Centerpartiets politik, säga att det är bättre att skicka in 961 miljoner kronor till de tio rikaste kommunerna, styrda av Moderaterna? Kan det bero på att Centern inte har någon röst i regeringen? Eller beror det på att Eskil Erlandsson tycker att det är en riktigt bra politik? Det måste man ju få svar på. Är det Eskil Erlandssons mening att satsningarna ligger på de rika kommunerna, landsbygdsminister som han är, när han vet att många kommuner får en urvattnad service när det gäller offentlig service? Han pratar om Matlandet - det kommer andra debattörer kanske att ta upp; det är absolut inte mitt sakområde. Men vad händer då med de kommuner som tappar servicen? Vad vill han göra med dem? Han hänvisar till landsbygdsprogrammet. Var det inte så att regeringen tappade bort 500 miljoner kronor per år i det programmet som man nu ersätter med 129 miljoner kronor? Eller hur mycket var det, Eskil Erlandsson? På vilket sätt är det en framgång för landsbygdspolitiken? Det förstår jag inte heller. Var står Centerpartiet när det gäller landsbygdspolitiken? Är det så att satsningarna ligger på de rika kommunerna? Är det så att man gör en omfördelning inom landsbygdsprogrammet? Varför är det så att norra Mellansverige, där Hofors ligger, får den största minskningen i detta program med 24 procent eller 50 miljoner euro under programtiden? Varför är det så? Är det för att Hofors kommun och andra kommuner i Bergslagen har så mycket pengar och är rika, som Täby, Vellinge eller Lidingö? Varför gör en centerpartist så, som sitter mitt i kärnan av att hela landet ska leva, och för en politik som går åt ett helt annat håll? Det förstår inte centerpartisterna i Gävleborg. Vi har ett gott samarbete med centerpartister i Gävleborg, i kommuner och i landsting. Vi vet att vi har gemensamma utmaningar, och det behövs faktiskt, precis som ministern skriver i svaret, en regering som tar ansvar och går in i dessa frågor. Men det ser vi inte nu. Posten, Försäkringskassan och polisstationen har lagts ned och servicen minskar, och då säger Eskil Erlandsson i svaret på min interpellation: Vi har ju infört jobbskatteavdrag, och vi har faktiskt infört förmånligare 3:12-regler. Det har gjort att konsulterna täljer guld, men det gör man på Stureplan - det är väl där hjärtat bankar lite hårdare och starkare när det gäller Centerpartiet nu för tiden.

Fru talman! Landsbygdsminister Erlandsson använder de för mig vanliga begreppen landsbygd, tätort och så vidare så att de framstår som mystifikationer. Om jag fattar det rätt har tätorterna problem genom befolkningsminskningen medan själva landsbygden inte skulle ha det. Den erfarenhet jag har från norra Värmland är att det är precis tvärtom. Folk flyttar i första etappen in till tätorten Torsby och i andra etappen ned till länshuvudstaden Karlstad. Det är ungefär den befolkningsrörelse som jag kan se. Det är mycket vackra ord och paroller och en sorts projekttänkande i den politik som landsbygdsminister Erlandsson presenterar. Det är Skogsriket hit och Matlandet dit. Om man då ser under de vackra parollerna finns det en helt annan verklighet. Jag tänker också på skogen, hur vi hanterar skogen. Från 50-talet när motorsågen bröt mark i Värmland och till den tekniska skördarkultur som nu råder kan man se två diametralt olika kurvor. Råvaruuttaget har gått uppåt hela tiden, och antalet sysselsatta inom skogsindustrin har minskat i ungefär samma grad. Den tekniska utvecklingen är ingenting som man råder bort på, men däremot kan man stimulera ett ekologiskt skogsbruk, ett ansvar för de gamla skogarna, ett ansvar för hållbar ekologisk matframställning och gå mot strömmen i stället för att flyta med åt det håll som den så kallade utvecklingen går.

Fru talman! År 2006, Eskil Erlandsson, föreslog de borgerliga riksdagsledamöterna från vårt län att det skulle tillsättas en kriskommission för Gävleborg då vi hade så hög arbetslöshet. I dag är arbetslösheten ännu högre, och framför allt har långtidsarbetslösheten ökat kraftigt. På de senaste fem åren har flera tusen industrijobb försvunnit. Var är den kriskommissionen i dag? Då säger du att det fordras jobb, och så pratar du om skattesänkningar. Vi lånar alltså drygt 200 miljoner per dag för att ditt parti så gärna vill sänka skatten. Storbankerna har fått drygt 4 miljarder i sänkt skatt. Det har inte lett till ett enda jobb på landsbygden. Däremot får de vara med och betala genom att staten måste låna upp till skattesänkningarna. Du pratar om att ni har sänkt arbetsgivaravgifter för unga. Det är en reform som har kostat ungefär 1,6 miljoner per jobb. Om det nu har gett så många jobb - det vet man inte riktigt, men man beräknar ungefär den kostnaden. Hamburgermomssänkningen har kostat ungefär 1 1⁄2 miljon per jobb. Framför allt har den ökat hamburgerrestaurangernas vinster. Det här lånefinansierar vi. Det är rena rama lyxfällan i statens budget i dag. Vänsterpartiet tror på landsbygdens framtid och har lagt fram en lång rad olika förslag. Eskil Erlandsson får gärna läsa dem så kanske det kan hända någonting med Centerpartiets landsbygdspolitik i framtiden.

Fru talman! Jag ska också beröra kommunikationer och den bedrövliga politik som regeringen för när det gäller kommunikationer på landsbygd - telefoni och mobiltelefoni. Där har man i åtta år sagt: Det där fixar marknaden. En tidigare, socialdemokratisk regering satte en lag på plats som gjorde att man kunde ställa krav på marknaden när man delade ut mobiltelefonitjänster. Men så ändrades politiken av alliansregeringen: Det här löser marknaden. Det är bedrövligt runt om på Sveriges landsbygd, där det i stora delar inte går att ringa över huvud taget - för att inte tala om bredbandet. Jag var i förra veckan ute och träffade sju stycken jordbruksföretag och två stycken trädgårdsföretag på Sveriges landsbygd. Mobiltelefoni, den bedrövliga mobiltelefoni som ni har sett till, var en av de viktigare frågorna. De sade: Det här måste ni rätta till när ni tar makten. En lantbrukare uppe i Narken kunde inte ens betala sina räkningar på sin bank via datorn, som alla vi andra gör, utan fick vid många tillfällen åka in till centralorten Pajala för att klara av sina räkningar. Det här är borgerlig landsbygdspolitik. Den skapar vardagssituationer som blir bedrövliga för många som ska leva och verka på landsbygden. Så här kan det inte fortsätta. Man kör med pr-jippon som Matlandet Sverige som inte blir någonting. Det behövs en nationell livsmedelsstrategi för att ta tag i de här frågorna och för att säkerställa också jordbruket.

Fru talman! Eskil Erlandsson säger i sitt svar att det är kommunerna som är lite av motorn för tillväxten i landet. Jag kan hålla med om det till viss del. Samtidigt är det ju så att hela landet måste hänga ihop om saker och ting ska fungera. Det är väl bland annat därför vi har haft - det vågar jag nästan påstå - skatteutjämning mellan olika regioner. Flera av talarna tidigare här i dag har omnämnt den nästan 1 miljard som går till de tio rikaste kommunerna här i Stockholmsområdet - Lidingö och Danderyd till exempel. Eskil Erlandsson omnämner kommunerna som drivkraft för landsbygdsutveckling i sitt svar. Jag kan inte låta bli att påminna riksdagen om att vi alla har vår egen bild av verkligheten. Mot bakgrund av att Eskil Erlandsson har varit kommunalråd hemma i Ljungby måste han veta precis exakt hur viktigt det är med kommunal utjämning för att hela Sverige ska fungera, inte minst när det handlar om service. Det finns en händelsekedja i det som är kopplat till service i det närområde där man bor.

Det är ganska allvarligt. Det är klart att det påverkar servicen. Det är också klart att det handlar om jobb, precis som Eskil Erlandsson är inne på. Men han raljerar i stället för att komma med konkreta förslag angående timmer och mjölk som inte kommer fram på vägarna. Jag vill bara påminna ministern om att nere i södra Sverige, där jag bor, har det kanske inte varit så stora satsningar på infrastrukturen. I närtid kommer det kanske att bli en hel del problem för såväl mjölkbilen som timmerbilen att ta sig fram på ett bra sätt på trygga, breda och bra vägar, så satsningen på infrastrukturen kanske inte är så stor som den låter. Den kanske är centraliserad till storstadsregionerna - precis som det mesta av politiken är. I dag ser vi en centralisering som gör att allt fler jobb försvinner från landsbygden. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens små kontor läggs ned och centraliseras till våra städer. Det är klart att det påverkar om man klarar att bo och verka på landsbygden. Vi träffade LRF för några veckor sedan. De var oerhört tydliga med att det har försvunnit 10 000 jobb från de gröna näringarna. Om LRF säger så, då tror jag att det är sant. Ändock står ministern här i kammaren och säger någonting annat. Jag hoppas att ministern återkommer med tydliga förslag.

Fru talman! De ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har varit uppe här i kammaren talar väldigt väl och varmt om landsbygden och jordbruket. Det gläder givetvis landsbygdsministern, och det gläder mig. Vi hör stora ord om alla satsningar och om hur bra det ska bli. Men det finns ett ordspråk: Gör inte bocken till trädgårdsmästare. När man ser på hur S och V när de hade makten inriktade sin politik på storföretag och industrijordbruk - småföretagen som är så viktiga för landsbygden har aldrig betytt lika mycket för dem, och småjordbruken fanns inte på 60-, 70 och 80-talen - har de mycket att bevisa. Det är mycket storföretag i er politik. Regler och förutsättningar anpassas efter dessas möjligheter, och de ska ha bra förutsättningar i hård internationell konkurrens. Men det som är grunden för att Sverige och landsbygden ska växa är i väldigt hög grad småföretagen. Och det parti som alltid har stått upp för småföretagen och som driver bättre villkor för dem är Centerpartiet. Det slåss vi för i riksdagen, det slåss vi för i regeringen, och det får resultat - tyvärr ofta i strid med socialdemokrater och vänsterpartister. Det har talats om jordbruk här av flera talare. Strukturutvecklingen inom EU och i Sverige för jordbruk och livsmedelsindustri har under 70-80 år varit väldigt stark. Som sagt, på 60 och 70-talen hade Socialdemokraterna en medveten politik för att skapa ett fåtal större industrijordbruk och beskoga skogsbygderna. Det är bra om man har lämnat det och vill något annat nu. Vi får väl se om det blir aktuellt. Landsbygdens befolkning håller ställningarna rätt hyggligt, som landsbygdsministern sade. Det ska vara vi glada för, för det är en tuff strukturutveckling. Det är framför allt de mindre städerna och tätorterna som står stilla eller går tillbaka. Även där tror jag att lösningen mycket är att få till incitament så att de mindre företagen får bättre möjligheter än i dag. Alliansen har kommit en bra bit på väg, men det behövs ännu mer. Jordbruk och livsmedelsindustri har det oerhört tufft i konkurrensen på världsmarknaden och inom EU-marknaden, framför allt vad gäller kött och mjölk. Den produktionen fortsätter att minska, och det slår mot livsmedelsindustrin. Vi kan väl vara överens om att det är en industri i världsklass som behövs men som tappar. Alliansen och landsbygdsministern har gjort en rad insatser i rätt riktning, men det tar tid att vända skutan. Utmaningen är stor. Det som gör mig lite fundersam över hur S och V prioriterar här är att orsaken till att över hälften av Sveriges matkonsumtion i dag är importerad är att medborgarna köper lite billigare importmat. Den svenska maten, lite dyrare men med bättre kvalitet, tappar hela tiden. Receptet från S och V är att gå till val på en storsatsning på ännu dyrare mat - 30-60 procent dyrare. Jag är övertygad om att det skulle öka importen kraftigt och slå ut stora delar av livsmedelsindustrin, vilket jag vet att företrädare för livsmedelsindustrin oroar sig över. Det gäller att ha en riktig analys, och det jag tror är grunden för att vända utvecklingen är att också satsa på det vanliga miljövänliga svenska jordbruket i världsklass. Det finns mycket mer att säga; detta var något. Jag är glad över att oppositionen lyfter fram frågan. Jag hoppas att ni tar till er av verkligheten och att vi tillsammans kan jobba i rätt riktning, men det finns en del mer att göra.

Fru talman! Jag noterar att Staffan Danielsson säger att Alliansen har kommit en bra bit på väg. Alice i underlandet fick frågan: Vart är du på väg? Jag vet inte, svarade Alice. Ja, men då spelar det ingen roll vilken väg du tar. Det är lite så det är med Alliansen. Man har beträtt en väg, och man har inte någon aning om i vilken riktning den går. Det blir också lite pittoreskt när jag lyssnar på Staffan Danielsson och även landsbygdsministern. Jag tänker på Centern, som nu har begett sig ut på en landsbygdsturné. Äntligen! Det känns faktiskt positivt. Jag har under juluppehållet noterat att det varit en massa artiklar från centerpartister, inte minst från landsbygdsministern, där man säger att man nu äntligen ska ut på landsbygden. Det säger man efter att man möjligen har landat en liten stund på Stureplan och konstaterat: Oj då, vi gick visst lite vilse. Jag ska inte raljera över det här, men det känns väldigt bekymmersamt. Jag har jobbat ihop med jättemånga duktiga centerpartister genom åren, i kommuner och i landsting, och har stött på engagerade centerpartister som vill väl när det gäller regional politik och landsbygdsutveckling. Gång efter annan säger de: Hur ska vi klara av det här? Vi har en regering som inte mäktar med. Vi har en regering där Centerns röst inte görs hörd. Det bekymrar mig, och jag beklagar det. Det känns som att Centern har tappat färdriktningen. Jag beklagar det, Eskil Erlandsson. Någonstans har ni gått fel. Det är nästan hårt att säga det, men någonstans har Centerpartiet förlorat sin själ i den här regeringsbildningen. Centerpartiets ädla historia när det gäller landsbygdsutveckling är positiv och god, men under de senaste sex sju åren har det hänt någonting som jag inte kan beskriva och som jag bekymrar mig över. De centerpartister som jag möter ute i kommuner och landsting har nämligen en helt annan bild av verkligheten än den som regeringen framskriver. Jag tycker att det är synd, innerligt synd. Jag säger det återigen: Jag har haft mycket bra samarbete med centerpartister. Jag tror att ni själva också känner att det är någonting som inte stämmer nu, i det läge som ni befinner er i. När ni säger att ni ska ut på en landsbygdsturné tycker jag att det är jättebra. Jag är glad för det, för då kan vi fortsätta ha en bra debatt om landsbygden. Men det förvånar mig att det har tagit nästan åtta år att hitta tillbaka. Det tycker jag är synd. Vi talade om antalet jobb som skulle ha skapats under Matlandet Sverige. 20 000 står det i visionen. Det har jag debatterat med Eskil Erlandsson vid ett antal tillfällen. Det är en långsiktig plan. Det står skrivet i svaret att 9 000 nya jobb har skapats. Samtidigt ser vi i arbetskraftsundersökningen att 15 000 jobb har försvunnit ute på landsbygden. Jag får inte riktigt ihop det här siffertricksandet. LRF säger att 10 000 jobb har försvunnit. Det måste gå i någon riktning i alla fall. Och skulle det vara som AKU säger, att det har försvunnit 15 000 jobb på landsbygden, har ni alltså 35 000 nya jobb att skapa på landsbygden, inte bara på kort sikt utan även på lång sikt. Det vore välgörande för hela svenska folket att få veta var Centerpartiet står när det gäller landsbygdsutvecklingen och jobbutvecklingen. Jag är ytterst bekymrad över det här å landsbygdens vägnar och å den regionalpolitiska debattens vägnar. Centern har faktiskt i det här fallet förlorat färdriktningen och kompassen. Välkomna tillbaka att visa vägen för hur en riktig landsbygdspolitik ska bedrivas! Klarar inte ni av det fixar vi det åt er efter valet 2014.
Fru talman! Enligt min uppfattning är jobben det viktiga. Det handlar om att det skapas nya företag och nya verksamheter men också om att utveckling sker i redan existerande verksamheter. Det är grunden för att ett samhälle, stort eller litet, ska fortsätta att utvecklas. Vår medicin, vårt recept, för att få tillväxt genom jobb i hela landet är att sänka till exempel egenavgifter, arbetsgivaravgifter och bolagsskatten men också att regelförenkla - det säger jag apropå att regler är mest betungande för det lilla företaget och för den nystartade verksamheten. Detta säger jag i motsats till vad mina meddebattörer här står för, nämligen att höja skatter. Hur, mina vänner, ska höjda skatter på verksamheter och arbetskraft bidra till fler jobb? Det fordras också en mängd andra saker för att ett samhälle ska fungera. En viktig del i detta är ett fungerande kommunalt skatteutjämningssystem. Det har vi, och det har vi haft under ett par decennier. Att det tillförs lite pengar för att ett antal kommuner inte ska behöva bidra lika mycket som tidigare påverkar ju inte de kommuner som får från det här systemet. Hofors eller någon annan kommun får inte mindre pengar från systemet för att de som betalar till systemet hjälps lite grann med ett statligt stöd. Det är fakta. Servicen är också viktig. Om det kommunala skatteutjämningssystemet är jätteviktigt för den offentliga servicen är den kommersiella servicen också viktig för att ett samhälle ska fungera bra. Det handlar inte bara om att det finns en byskola, vilken för övrigt är nedlagd i Hofors, utan också om att det finns en lanthandel, en pressbyråkiosk och kanske en restaurang. För detta har vi också infört ett stöd. Under den här perioden har vi 80 miljoner kronor i en pott för att utveckla den kommersiella servicen på landsbygden och i Småortssverige, förutom de pengar som finns i landsbygdsprogrammet - det är under kommande period, vad vi vet så här långt, 32,4 miljarder kronor, alltså 32 400 miljoner kronor. Det är en jättestor pengapåse att använda bland annat för utveckling av svensk landsbygd. Till detta ska läggas de regionala fonder som är att använda i huvudsak i den norra delen av vårt land. Då kan man fråga: Vad är ert recept för att få den tillväxt som vi alla vill ha? Jo, ert recept - jag säger det igen - är att försvåra för människor som vill utveckla verksamhet och som vill bygga ny verksamhet. Sven-Erik Bucht! Hur skulle det till exempel bli om ni skulle gå tillbaka till det anslag som ni hade till enskilda vägar, 600 miljoner, som vi har höjt till över 1 miljard? Det är det anslag som håller samman Sverige och som betyder väldigt mycket för att människor ska komma till sitt jobb och för att barnen ska komma tryggt till skolan men också för att mjölken och timret ska komma till den förädlingsverksamhet som är efter själva primärproduktionen i de här avseendena. Vad beträffar jobben i Matlandet får jag återkomma i mitt avslutningsanförande.

Fru talman! Tänk hur det har blivit i Sverige! Sverige börjar kännas som ett fattigt land, för det saknas pengar. Här har vi en socialminister som går ut i Ekot och säger att han söker efter privata sponsorer för att klara socialpolitiken. Här har vi Anna-Karin Hatt, centerpartistiskt statsråd, som går ut och säger till de ekonomiskt svagare kommunerna: Men ni får väl lov att bygga era master så att ni kan få bra uppkopplingar. Det är fantastiskt. Här har vi en landsbygdsminister som förlitar sig på skattesänkningar och säger att det är det som ska hjälpa till. Här har vi en landsbygdsminister som säger: Hofors kommun har inte fått mindre pengar. Nej, men Täby har fått mer - eller hur? Nja, det är 981 miljoner som har gått dit. Hur kan Eskil Erlandsson försvara det? Han borde försvara de små kommunerna i Sverige. Det är där landsbygden finns. Stureplan är inte landsbygd. Vi kan ta det enkla först, fru talman. Jag undrar varför man inte styr om myndigheterna och säger: Ni ska faktiskt närvara med er service ute på landsbygden. Det säger man ingenting om. Det är ganska enkelt att göra, för det är faktiskt regeringen som styr myndigheterna. Låt då Hofors ha sin post kvar. Det förbättrar för företagen. Låt Försäkringskassans servicekontor i Hofors återuppstå. Det säger han ingenting om. Eskil Erlandsson pratar om matlandet. Han pratar om förbättrade 3:12-regler, och han pratar om jobbskatteavdrag. När ska Eskil Erlandsson tala om en landsbygd som lever?

Fru talman! Jag vill påminna ministern i fråga om enskilda vägar om bärighetsanslaget, som under innevarande år har dragits ned med strax över 160 miljoner kronor - på tal om vilka satsningar regeringen gör. Staffan Danielsson talade sig varm för småjordbruket. Det är en viktig fråga på landsbygden. Jag vill bara påminna Staffan Danielsson om ett av de beslut som fattades av riksdagen under förra mandatperioden och som Eskil Erlandsson har genomfört. Det gällde en förändring av sådant som är kopplat till landsbygdsprogrammet och våra strukturfonder. Tidigare kunde småjordbrukare som hade mindre än 4 hektar mark ta del av EU:s medel. Nu har gränsen ändrats så att de som har mindre än 3 hektar har inte den möjligheten. Det är alltså fråga om små jordbrukare och att 10 000 jobb har försvunnit från de gröna näringarna. Siffertricksandet som används i debatten är intressant. Det var för ungefär två veckor sedan som Eskil Erlandsson och jag hade en debatt i kammaren med koppling till landsbygden. Då gällde frågan ost. I den debatten sade ministern att 7 000 nya jobb hade skapats med hjälp av strategin Sverige - det nya matlandet. Jag gratulerade alla de 7 000 personer som har fått. Jobben är den viktigaste frågan. Det är oerhört intressant att det nu, två veckor senare, har tillkommit ytterligare 2 000 jobb inom strategin Sverige - det nya matlandet. Det är naturligtvis glädjande om siffran stämmer. Mot bakgrund av det undrar jag om ministern är beredd att i enlighet med vad LRF önskar genomföra en livsmedelsstrategi.

Fru talman! Matlandet är en bra och stor projektsatsning för att utveckla nya möjligheter. Vi ska vårda och inte tala illa om den satsningen. Ni har ett alternativ som innebär att bilda ett bolag och göra något liknande. Vi kan diskutera det, men jag tycker att det här är en bra satsning. Hofors har nämnts som ett bra exempel. I Svenskt Näringslivs rankning har Hofors plats 284, har jag erfarit. Det finns nog en del att göra där. Om nu S och V, kanske med stöd av MP, kommer till makten, vad kommer att hända? Det lät spretigt, så vi vet inte, men höjda skatter blir det. En del vet vi redan. Jordbruket ska belastas med en unik handelsgödselskatt på 300 miljoner och mer. Den drabbar just det jordbruk som tappar mot importmaten, nämligen världens renaste jordbruk. Det är mycket olyckligt. Om Vänsterpartiet får bestämma tillkommer 100 miljoner i ökade slaktkontrollkostnader för bönderna, som regeringen har lyft av dem. Det ska bli en ny kilometerskatt för vägtransporter på landsbygden. Miljöpartiet vill höja drivmedelsskatten. Vad kommer att hända med anslaget Enskilda vägar? Regeringen har kraftfullt höjt anslaget till långt över 1 miljard under perioden. MP vill ensidigt satsa på järnvägar. Centern slåss för att det också ska vara en satsning på infrastrukturen för vägar. Det finns en hel del oro i era budskap. Ni har också en del bra förslag, och dem ska vi ta vara på. Jag hoppas att de tillsammans ska ge avtryck, men det finns mycket oro. Landsbygden är en hjärtefråga för Centern, precis som Pyry Niemi sade. Där har vi våra historiska rötter, och dem kommer vi aldrig att släppa. Vi gör allt vi kan i riksdag och regering. Vi har lyckats riktigt bra, men det finns starka krafter i bland annat världshandeln som vi får kämpa emot.

Fru talman! Jag ska faktiskt berömma Staffan Danielsson. På det sätt som Staffan beskriver läget säger också många centerpartister ute i landet. Det är bra. Men Eskil Erlandsson talar om sänkta avgifter och sänkta skatter. Jag tror att många av småföretagarna, som landsbygdsentreprenörerna är, tycker att det är i och för sig bra med sänkta skatter och avgifter, men i grunden handlar det om att få ökade intäkter i form av bra affärer. Det får man genom en sund och bra näringspolitik som bygger på lika och sjysta villkor. Det är inte helt sjysta villkor inom EU. Jag kan direkt tillstå att det finns problem med matproduktionen och så vidare. I grunden handlar det också om vilken ambition regeringen har. Jag tycker att Centerpartiet i någon mening har tappat kompassen när det gäller landsbygdsutvecklingen. Det har varit smygande. Den ultimata stöten kom i samband med långtidsbudgeten för EU där en del av pengarna i landsbygdsprogrammet försvann, ännu mer än vad som först försvann i det direkta stödet. Jag satt själv med den natten och lyssnade till statssekreterarens förklaringar. Han sade att de var tvungna att offra pengarna för att behålla rabatten. Det tror jag inte att LRF tyckte var den absolut bästa svenska strategin. Nåväl - tillbaka till ärendet. Om det stämmer att fattiga landsbygdskommuner ska bygga sina egna mobilmaster för att få mobiltäckning över hela landet blir jag ytterst bekymrad. Om ett centerpartistiskt statsråd har sagt så, visar det ytterligare på hur vilse Centern har gått och hamnat i helt fel färdriktning. Det här måste hanteras på ett sakligt och klokt sätt. Ska ni komma tillbaka till landsbygden duger det inte med att hela tiden gå i Moderaternas ledband. Ni måste visa prov på kraft och tidigare gammal centerstrategi. Det här håller inte.
Fru talman! Den här debatten gläder mig. Den gläder mig av skälet att jag tycker att dessa frågor är synnerligen viktiga. Jag vill ha tillväxt och utveckling i alla delar av vårt land. Jag har visat en väg. Det är en väg som ger nya verksamheter och utveckling i redan existerande verksamheter. Min uppfattning är att det alternativ som står emot mig i dagens debatt är förfärande. Det kommer att leda till en skattechock som omöjliggör utveckling av existerande verksamheter. Jag vill påstå att få, kanske ingen, väljer att nystarta en verksamhet, vilket är grunden för att byn såväl som det lilla eller större samhället ska fortsätta att utvecklas. De satsningar som jag har varit pappa till, Skogsriket och Matlandet Sverige, har lett till jobb. Vad beträffar Matlandet Sverige har satsningarna så här långt lett till 9 000 nya jobb. Vad är det för jobb, har det frågats i debatten. Det finns i dag nästan lika många gårdsbutiker som det finns Icabutiker i vårt land. Så var det inte tidigare. Det finns i dag drygt 30 nya mindre slakterier i vårt land. Det är inga stora arbetsplatser, men de är betydelsefulla arbetsplatser. Den vägen vill jag fortsätta eftersom den leder till utveckling i alla delar av vårt land. Tack för debatten!